Fru talman! Boriana Åberg har frågat mig hur många företag, och vilka företag, jag har besökt i tjänsten. Jag har sedan januari 2015 besökt ca 15 företag, både inom tjänste och industrisektorn. Fokus har varit på företag som är, eller vill vara, i framkant när det gäller ungas och nyanländas arbetsmarknadsinträde. Därtill har jag haft ett femtontal möten med företag. Genom initiativet 100-klubben - Sverige tillsammans har regeringen och jag dessutom haft direkt dialog med ytterligare ett tiotal företagsledare. Framför allt har jag som arbetsmarknadsminister en aktiv och omfattande dialog med ett fyrtiotal arbetsgivarorganisationer samt ett flertal fackförbund för ett effektivare arbetsmarknadsinträde för nyanlända. Dessa dialoger har bland annat resulterat i snabbspår inom bristyrken. Sverige har en stark sysselsättningstillväxt: Nu är utmaningen att få rätt person på rätt plats. För samtidigt som det finns stora rekryteringsbehov hos företag råder det brist på vissa kompetenser. Utmaningen handlar om hur vi kan bli bättre på att ta till vara utrikes föddas kunskap och erfarenhet. Den rådande situationen kräver att regeringen, myndigheterna och företagen tar ytterligare krafttag med att identifiera möjligheter för fler nyanlända att snabbare komma in i arbetslivet. Varje vecka har enskilda statsråd och våra statliga myndigheter kontakt med enskilda företag och med arbetsmarknadens parter, vilka också är centrala aktörer för en väl fungerande arbetsmarknad. Som arbetsmarknadsminister tycker jag att den dialogen självklart är central. Tredje vice talmannen konstaterade att Boriana Åberg, som framställt interpellationen, inte var närvarande i kammaren.
Fru talman! Boriana Åberg fick tyvärr ett annat åtagande i dag, så jag tar debatten i hennes ställe. Jag vill givetvis börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Boriana Åberg ställde för ett tag sedan en skriftlig fråga om hur många företag som arbetsmarknadsministern har besökt i tjänsten. Svaret från ministern var väldigt omfattande, men det nämndes inte ett ord om hur många företag eller vilka företag som det var som arbetsmarknadsministern hade besökt. Enligt vår mening är det viktigt att ledande företrädare för regeringen och i synnerhet arbetsmarknadsministern besöker företag. Utan företag och företagare har vi ingen välfärd i detta land, och utan medarbetare har vi för den delen inte heller någon välfärd. I svaret i dagens debatt får vi höra att arbetsmarknadsministern har besökt 15 företag. Det låter ganska lite. Vilka företag är det som arbetsmarknadsministern har besökt, och finns det några RUT eller ROT-företagare bland de besöken? Det ser ut som om företagarnas förtroende för statsministern och regeringen sjunker. Enligt en undersökning som redovisades i Dagens Industri för ett tag sedan var det endast 5 procent av företagarna som hade stort eller mycket stort förtroende för statsminister Stefan Löfven. Orsaken till detta är givetvis främst den politik som förs av Socialdemokraterna. Man nämnde bland annat en höjning av marginalskatten från 57 till 60 procent och frysningen av brytpunkten som har gjort att många fler får betala statlig skatt. Vi har försämringen av ROT och RUT, där vi nu ser en kraftig inbromsning av ROT-tjänsterna. Även vinstfrågan har varit en stor osäkerhetsfaktor i den fria välfärden. Vi har också höjda bränsleskatter, som har drabbat främst landsbygden och företagare i glesbygden. Givetvis har vi också ovissheten och sjabblet när det gäller Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. Detta påverkar företagsklimatet. Om arbetsmarknadsministern inte har gjort det anser jag hon ska besöka något RUT eller ROT-företag. En rapport som nyligen presenterats visar att 17 procent av ROT-företagen har försvunnit, och tillväxten i RUT-företagen har dämpats kraftigt. Tidigare växte de med ungefär 10 procent per år. Den senaste siffra jag har sett är ungefär 1 procent. En möjlighet är att det inte finns någon efterfrågan på dessa tjänster längre, men jag tror att den finns kvar. Jag gissar att det finns en risk för att svartarbetet ökar. Det leder givetvis också till en försämrad skattemoral i landet. Det finns undersökningar som visar att det kan vara så. Den andel som säger att man kan tänka sig att arbeta svart har ökat en aning, liksom den andel som säger att man kan tänka sig att anlita svart arbetskraft. De flesta RUT-företag drivs av kvinnor, och de anställer oftast personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. RUT har skapat mer än 20 000 arbetstillfällen sedan 2007, och det har varit en väldigt lyckosam reform. Därför frågar jag: Vilka företag har arbetsmarknadsministern besökt?
Fru talman! Jag har träffat både RUT och ROT-företag, och jag har dialog med deras branschorganisationer. Jag har självklart också tagit emot synpunkter på regeringens politik. Låt mig förklara varför det inte är alldeles enkelt att besvara den fråga som har ställts. Ibland gör jag officiella företags och arbetsplatsbesök. De är publika och bevakas av medier. Man jag träffar också företag på andra sätt, till exempel när jag blir inbjuden till mer slutna möten. Där har man diskussioner som man ofta inte vill ha publika. Ibland bjuder jag själv in företag till Arbetsmarknadsdepartementet eller andra delar av regeringen för dialog kring frågor. Jag tror att det är viktigt att regeringens företrädare och jag som arbetsmarknadsminister kan ha dialog och träffa företag utan att varje möte redovisas offentligt i Sveriges riksdag. Jag tror att det gynnar samtalsklimatet. Och vad innebär att "besöka"? Är det att vara på arbetsplatsbesök, eller är det att göra ett besök på inbjudan av ett företag, fastän man kanske träffas under andra former? Låt mig ge ett exempel. Jag gjorde ett besök i Mjärdevi Science Park, där just Mjärdevi Science Park stod som inbjudare. Där var det i sin tur ett antal företag som bjöd in. Är det att besöka företag? Det är inte alldeles lätt att definiera det, och därför svarar jag med "cirka". Fru talman! Jag håller med Erik Andersson och Boriana Åberg om att det är viktigt att en arbetsmarknadsminister besöker olika typer av företag. Det gäller både företag i olika branscher och företag av olika karaktär - stora och små, sociala företag och kommersiella företag. Jag vill dock ändå markera att det allra viktigaste är att vi för en politik för fler och växande företag. En arbetsmarknadsminister kan aldrig komma undan med att hon har gjort si eller så många besök, utan till syvende och sist är det politiken och politikens resultat som avgör hur man ska bedömas. Men för att man ska kunna ha en grund för att lägga fram bra förslag är det självklart viktigt att man både besöker och på andra sätt har dialog med centrala och lokala företrädare som kan ge viktig input. I förrgår besökte jag både Ica Maxi i Södertälje och Delicato i Segeltorp. Det är två helt olika företag med helt olika förutsättningar och helt olika problem. Båda de besöken var publika besök. Besök är viktigt - jag håller med om det. Men det är inte utifrån antalet besök som väljarna kommer att döma regeringens politik, utan det kommer de att göra utifrån effekterna i fråga om fler och växande företag och arbetslösheten. Just nu har vi en väldigt god utveckling på arbetsmarknaden. Nyföretagandet ökar markant, och arbetslösheten faller. Det betyder inte att vi är utan utmaningar. Vi har betydande utmaningar, och mer kommer att krävas för att vi ska nå de mål som regeringen har satt upp. Men utvecklingen går i alla fall åt rätt håll - det är alldeles uppenbart.
Fru talman! Jag tackar givetvis för svaret. Nu fick vi svar på vilka företag arbetsmarknadsministern har besökt. Sedan förstod jag att det är vissa besök som inte kan vara publika av olika skäl. Då undrar man förstås om de ca 15 besök som arbetsmarknadsministern nämnde endast är de publika. Men med tanke på att förtroendet hos företagen för regeringens förda politik är på botten tror jag att det är bra att regeringens företrädare är ute och besöker företag för att höra vilka åsikter de har och hur man kan förbättra företagsklimatet, för den delen. Man kan titta på RUT-sektorn. Skulle man föra en mer RUT-vänlig politik där avdraget skulle behållas och byggas ut till fler tjänster skulle det leda till ungefär 16 000 fler arbetstillfällen inom den sektorn än vad vi har i dag. Men tyvärr valde man att halvera RUT-avdraget, och det innebär att tillväxten i branschen inte växer. Nu vet jag att arbetsmarknadsministern kommer att svara mig att halveringen av avdraget endast berör 1 procent av svenska folket. Men saken är den att när man gör förändringar i fungerande system skapar det en osäkerhet i branschen. Jag menar att det är väldigt olyckligt. Nu kommer RUT-avdraget, med anledning av den överenskommelse som finns mellan regeringen och några partier i Sveriges riksdag, att utökas till flyttjänster, it-tjänster och trädgårdsarbete. Då vore det väl ypperligt om man kunde återställa RUT-avdraget till 50 000, som det var tidigare, just för att man har fått in nya tjänster som det ska kunna göras avdrag för. Då kanske vi får ned arbetslösheten ytterligare.
Fru talman! Jag vill bara vara tydlig med att jag delar uppfattningen att det är viktigt att göra företagsbesök. Jag ska självklart göra det - och jag gör det - som arbetsmarknadsminister. Men jag vill också säga att jag är helt övertygad om att det kommer att finnas betydande skillnader i synen på skattepolitiken mellan Moderaterna och Socialdemokraterna alldeles oavsett hur många företagsbesök jag eller Erik Andersson gör. Så bör det nog också vara. Den politiska debatten ska vi kanske föra snarare kring innehållet i politiken än kring antalet besök ute på företag. Men det är viktigt att göra företagsbesök, och jag gör det.